Herr talman! Jag skall be att få uttala mina sympatier för vad den föregående ärade talaren anfört och för vad motionärerna är på jakt efter. Det är ingen hemlighet att vi inom moderata samlingspartiet under årens lopp har haft en från regeringen avvikande uppfattning när det gäller monopolsituationen. Jag kan inte heller annat än rent principiellt instämma i tanken att man skulle kunna få en liberalisering av gällande radiolag, framför allt dess § 5. Vi har tidigare från vårt parti ansett att inskränkningen i radiolagen är en inskränkning i yttrandefriheten som strider mot själva den grundläggande principen om yttrandeoch tryckfrihet. Då jag tittat närmare på detta ärende har jag kunnat konstatera vad majoriteten ansåg för ett antal år sedan, nämligen att man inte kunde avstå från varje reglering av trådsändningarna. Jag tror att utskottet har delvis rätt på den punkten. Det är detta som gör mig litet fundersam inför såväl motionen som reservationen i frågan. Jag utgår från att självfallet inte heller menar reservanterna att man totalt kan bortse från krav på och behov av vissa reglerande insatser. Tyvärr har emellertid reservationen kanske blandat ihop en del frågor, vilket gör att jag är litet tveksain om jag helt oreserverat skall kunna stödja reservationen. Man säger i reservationen att inskränkningen framstår som särskilt omotiverad när det gäller sändningsformer som inte tar upp utrymme i etern, bl.a. trådoch länköverföringar. Jag vet inte vad man menar, men med min kännedom om länköverföring är man inne på icke längre trådsändningar utan en form av rundradiosändningar. Jag kanske därför bör beklaga att jag inte helt kan dela reservanternas uppfattning, men jag är klar med min principiella uppslutning kring tanken på en något mer liberal form än vi har i dag. Jag tror, herr talman, att på den punkten liksom beträffande det ärende vi skall behandla om själva radiooch TV-monopolet kommer utvecklingen att visa vem som får rätt.

Herr talman! I söndags avslutades i Dortmund den veckolånga kampanj som Billy Graham ledde och som herr Richardson nyss talade om. Kampanjen kunde följas förutom av alla åhörare i Dortmund av flera tiotal miljoner TV-tittare som såg direktsändningar på ett 40-tal platser i Europa. I ett tiotal länder — bl.a. Danmark, Norge, Belgien, Holland, Österrike, ja, t.o.m. Jugoslavien — kunde man via eurovi sionens reservlänk på stora TV-skärmar följa gudstjänsterna. Också i Sverige var sådana återutsändningar förberedda. Televerket var positivt och tyckte att det tekniskt sett var ett mycket intressant projekt. Dess ingenjörer gnuggade händerna inför möjligheten att för en gångs skull få utnyttja sitt tekniska kunnande litet mer än vanligt. Kostnaderna för programmet skulle självfallet helt bäras av de svenska arrangörerna. Men dessa hade gjort upp sina planer utan att tänka på att radiolagen faktiskt är så utformad, att Sveriges Radios ensamrätt omfattar alla rundradiosändningar i riket, och i detta inkluderas också trådöverföring av program som dessa. Det märkliga är dessutom, att radiolagens § 5 är så formulerad, att det är Sveriges Radio ensam som avgör om en ansökan att få överföra ett sådant program skall beviljas eller inte. Någon överprövning av ett sådant beslut kan inte ske hos Kungl. Maj:t annat än om Sveriges Radio tillstyrkt att ett medgivande lämnas. Ett negativt beslut hos Sveriges Radio kan alltså inte föranleda någon omprövning hos regeringen. Den slutliga myndigheten ligger hos en aktiebolagsstyrelse, inte hos ett politiskt sammansatt organ.

Det svenska massmediemonopolet förvaltas av ett aktiebolag, som i långa stycken fungerar utan insyn från allmänhetens sida. Några motiveringar behöver inte ges från Sveriges Radio för avslag på ansökningar av det här slaget, ett överklagande kan inte ske, Sveriges Radio har ingen skyldighet att argumentera för sina ställningstaganden i de enskilda fallen. Det minsta man kan begära är väl ändå, att regeringen skall ha möjlighet att till sist fatta avgörandet i frågor av denna art, när det nu är ett ytterst av samhället reglerat massmediesystem vi har i vårt land. Det är mot den bakgrunden jag har motionerat om en förändring av § 5 i radiolagen. Utskottet skriver i sitt utlåtande, att det inte kan finna att skäl nu föreligger att inta en annan ståndpunkt än man gjorde år 1966 till frågan om lagregleringen av trådsändningarna. Inte heller föreligger enligt utskottets mening tillräcklig anledning att i övrigt aktualisera en omprövning av den gränsdragning som görs i radiolagen mellan sändningar till vilka radioföretagen har ensamrätt och andra sändningar. På den punkten har de folkpartistiska reservanterna en annan uppfattning, och jag tror att inte bara exemplet med Billy Grahams gudstjänster utan också åtskilliga av de fall som finns nämnda i bilagan till konstitutionsutskottets utlåtande belyser önskvärdheten av att hela denna fråga på nytt prövas. Till sist vill jag bara notera, att i riksdagsdebatterna i höstas kring denna fråga från socialdemokratiskt håll anfördes, att Sveriges Radio självfallet hade möjlighet att på vanligt sätt i sina ordinarie program återutsända någon av Billy Grahams gudstjänster. Det är intressant att konstatera, att så inte har skett under den gångna veckan. Inte heller i de närmaste 4—5 veckornas program finns några inslag därifrån med. Alla de svenskar som var intresserade av dessa speciella gudstjänster har alltså förvägrats möjligheten att genom överföringar följa dem. De har inte heller fått ta del av dem i Sveriges Radios ordinarie program. Man måste ta ett tag i kassan och resa till Danmark, Norge eller Västtyskland för att få ta del av dessa gudstjänster. För min del tycker jag att ett system som har sådana konsekvenser är orimligt.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

Herr talman! När riksdagen 1966 behandlade föreliggande ärende, med flera utskott inblandade, blev de problem det här gäller ordentligt genomlysta och riksdagen antog den nuvarande radiolagen. Ärendet har därefter varit föremål för behandling 1967 och 1968 samt på hösten 1969. Vid varje behandling av ärendet har man funnit att det egentligen inte inträffat någonting som motiverar en ändrad ståndpunkt. Det förelåg skillnader i uppfattningarna redan 1966, och det är dessa skillnader som har följt med heia tiden. Det enda som nu har inträffat är frågan om överföringen av Billy Grahams gudstjänster från Västtyskland, Det kan kanske vara värdefullt för kammarens ledamöter att få reda på varför reservanterna har kommit med en annan kläm än som återfinns i de föreliggande motionerna. Det var nämligen i detta fall inte fråga om en trådsändning, utan om en kombination av trådoch länköverföring. Detta innebär att det blir ett problem av en annan räckvidd än om det skulle gälla bara trådsändning. Efter det att dessa upplysningar lämnats i utskottet, kom reservanterna med ett annat krav i sin reservation än motionärerna rest i sin motion.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

Herr talman! Jag vill till herr Georg Pettersson säga att jag förvisso inte är någon expert på tekniska frågor i detta sammanhang. Jag böjer mig genast, om man säger att det här gäller ett tekniskt problem. Jag har dock icke fattat detta som ett sådant problem. Televerket upplyser ju om att man inte bedömer det vara förenat med några som helst tekniska svårigheter att föra över de program det nu är fråga om. Däremot är jag beredd att diskutera frågan om principerna, och det måste väl ändå vara på den punkten vi skiljer oss. Vad det här gäller är ju inte den ena eller andra formen av överföring eller vilken teknisk kanal som skall användas, utan principen. Herr Pettersson säger att ingenting har inträffat efter år 1966 som motiverar en ändrad ståndpunkt. Kan herr Pettersson förutse någon situation, då någonting kan inträffa som skulle förmå herr Pettersson att på denna punkt ändra inställning?

Herr talman! Detta är ett stort ärende, kanske inte främst finansiellt utan därför att det har att göra med principer som rör yttrandefriheten i etern och möjligheterna till ett varierat programutbud. I en folkpartistisk reservation till utlåtandet föreslås en parlamentarisk utredning om radiooch TV verksamheten, om dess organisation och finansiering i framtiden. Vilka är nu skälen till att vi vill ha en sådan utredning? Får jag, herr talman, mycket kortfattat beröra några av dem. Det första är att utbyggnadsplanen från 1966 lider av påtagliga brister. Systemet med två TV-kanaler som konkurrerar med varandra har redan visat sig vara tveksamt. Det råder en uppenbar brist på samordning. Man konkurrerar om samma nyheter, och detta väcker irritation på många håll. Man konkurrerar med samma programtyper, ofta vid samma tider. Över huvud taget brister det i fråga om differentieringen i programvalet och programinriktningen. Dessutom är finan sieringsfrågorna på sikt inte lösta. Fortsättes den nuvarande politiken, kommer =«licensavgifterna redan om några år att uppgå till 350 å 400 kronor. Ändå kan med en sådan avgift programtiden inte väsentligt utsträckas, vilket naturligtvis vore önskvärt med tanke på de stora grupper, för vilka programmen i radio och TV är den väsentliga både underhållningsoch utbildningsmöjligheten. Vi anser dessutom att det vore önskvärt att få utredd frågan om tillskapandet av ett forum för en saklig och ansvarig debatt om programsättning och programplanering. Vi har ett ganska märkligt läge just nu när det gäller etermedierna. Det finns för närvarande inte något ansvarigt organ där en offentlig debatt kan föras om program sättningen i Sveriges Radio. Riksdagen är inte något sådant forum. Många riksdagsmän har gjort den erfarenheten när de aktualiserat frågor som gäller programsättningen på ett eller annat område i radio eller TV, att det har påpekats att detta inte kan eller bör diskuteras i riksdagen. Radionämnden har till uppgift att diskutera programmen i efterhand men har inga som helst möjligheter att uttala sig om den framtida programsättningen. Sveriges Radios styrelse är ett slutet organ utan insyn från allmänheten. Inte ens protokollen är offentliga. Det finns ett påtagligt behov av en vidare programdiskussion. Detta har framhållits i många sammanhang.

Från dessa och andra håll har uttryckts behov av att i något sammanhang finna ett forum, där man kan föra en debatt i vilken Sveriges Radio inte bara är en mottagande part utan också tvingas att argumentera för sin programsättning. I de yttersta av dessa dagar har vi upplevt att även producenterna börjat ta del i denna diskussion. Jag kan inte underlåta, herr talman, att avge en viss sympatiyttring för de producenter som i olika sammanhang tar till orda i dessa programfrågor. I alla andra yrken i vårt land har man möjlighet att föra en debatt i tidningarna eller på annat sätt om de problem som man sysslar med. Det måste väl då vara orimligt att producenterna på Sveriges Radio inte skall ha möjlighet att kommentera programsättningen, de egna programmen och program som görs av kolleger eller rentav kommentera radionämndens ut slag. Även om jag råkar vara medlem av radionämnden upplever jag det såsom orimligt att ett opinionsorgan som radionämnden skall behandlas på det sättet att man inte önskar en diskussion om konsekvenserna av radionämndens utslag i konkreta frågor. Också Sveriges Radios styrelse har markerat ett växande intresse för att ta upp konkreta programfrågor. Man låter sig inte längre nöja med att direktionen handlägger avgörande programfrågor. Styrelsen har i olika sammanhang uttryckt ett behov av att själv få ta itu med dessa problem.

Över huvud taget skulle detta programråd fungera såsom ett Miniatyrsverige i radiooch TV-frågor. Självfallet skulle ett sådant forum inte vara ett beslutande organ. Men man skulle inte i ett sådant forum kunna avvisa diskussion på det sätt som man för närvarande gör i riksdagen, där det sägs att frågan i och för sig är intressant men den kan inte diskuteras här, eller i radionämnden, där man är hänvisad till att granska programmen i efterskott. I detta forum skulle man utan formella hämningar ha möjlighet att diskutera den programsättning som nu sker och framföra önskemål för framtiden. Självfallet skulle ett sådant programråd sammanträda i pressens närvaro, så att diskussionen verkligen nådde allmänheten. Det väsentliga är bl.a. de argument som framförs från olika håll. Varför gör Sveriges Radio ett visst urval av nyheterna i en viss fråga? Varför väljer man en viss typ av program på en viss punkt? Varför gör man en viss vinkling? Varför har man den avvägning mellan olika programtyper som har förekommit under det senaste året? På alla dessa punkter skulle man vara tvungen att ge argument och att få ta argument. Man kan förmoda att det så småningom, precis som på andra områden i den offentliga debatten, skulle bli lödigheten i argumenten som avgjorde i vad mån man sedan från Sveriges Radios sida skulle rätta sig efter sådana önskemål och synpunkter. Centern har — om jag har läst rätt — anslutit sig till tanken på ett folkligt programråd. Jag har i dag hört att ordföranden i Sveriges Radios styrelse, landshövding Per Eckerberg, har gjort ett uttalande i vilket han ställt sig positiv till ett förslag om ett programråd. Jag är övertygad om att ett sådant måste komma inom en snar framtid, om inte annat av det skälet att man inte i längden kan ha ett av samhället styrt monopol där allmänheten förvägras möjligheten till en ansvarig och faktainriktad dialog som tvingar Sveriges Radio att ge argument för den policy man använder. Vart och ett av dessa skäl — bristerna i det nuvarande systemet med intern konkurrens, osäkerheten om den framtida finansieringen och inte minst behovet av en ansvarig programdialog mellan Sveriges Radio och allmänheten — är så starkt att det motiverar den utredning som vi begär. Tillsammans får dessa skäl en förödande tyngd. Låt mig härefter beröra ett par andra punkter i detta utlåtande. Den första gäller radionämnden. Jag skall bara göra en kommentar ur två synpunkter. I övrigt känner jag mig förhindrad att uttala mig, eftersom jag är medlem av nämnden. Jag har i nämnden påpekat att det för närvarande inte finns någon samlad redovisning av de utslag som görs. Man kan notera att antalet anmälningar till radionämnden växer. Också antalet anmärkningar på sända program har vuxit. Men ingenstans ges för närvarande en samlad framställning av dessa utslag. Det finns alltså inte något underlag för en samlad bedömning av programverksamheten. Ett sådant underlag skulle vara av mycket stort värde inte bara för oss i riksdagen utan kanske framför allt för de människor i folkbildningsorganisationer, i folkrörelser och i andra sammanhang som vill ha ett sakligt underlag för att metodiskt studera programsättningen. En sammanställning av detta slag skulle gärna kunna förses med kommentarer. Vi skulle här så småningom få en värdefull sammanställning av hur ett ansvarigt opinionsorgan som radionämnden har bedömt skilda program. Med tiden skulle kanske en codex ethicus växa fram som gjorde det möjligt för nya producenter att lättare bilda sig en uppfattning om vilka värderingar som i nämnden legat bakom friande och fällande utslag. Det är också uppenbart att radionämnden skulle behöva ett förstärkt kansli. För närvarande har man en deltidsanställd arvoderad sekreterare. Det finns mycket små möjligheter att göra långsiktiga undersökningar av programsättningen. Radionämnden har vid något tillfälle vänt sig till professor Westerståhl och hans institution och fått mycket värdefulla undersökningar gjorda. Det har också Sveriges Radio gjort i andra fall. Självfallet skulle det underlätta vårt vetande om programsättningen därest det fanns möjligheter att kontinuerligt följa vissa typer av program och kanske framför allt utnyttja den möjlighet som radionämnden praktiskt taget hittills inte har utnyttjat, nämligen att själv ta initiativ till granskning av vissa program eller vissa programtyper. Nu begränsas granskningen huvudsakligen till sådana program som anmälts av någon person eller organisation. Låt mig till sist, herr talman, ta upp en fråga som har berörts i den motion som jag har väckt tillsammans med fru Kerstin Anér. I motionen begärs ett anslag till Sveriges Radios forskningsoch arkivservice. Vi har föreslagit att det anslag som Sveriges Radio äskade på 185 000 kronor skall ställas till förfogande. Vi upplever mycket starkt behovet av en mera målinriktad forskning på detta område. Den universitetsbaserade massmediaforskningen har tagit de första trevande stegen. Vi ligger långt efter andra länder på den punkten. Men det föreligger också uppenbara brister för närvarande när det gäller att skaffa material för en bedömning av program som Sveriges Radio sänder. Den som någon gång begärt en utskrift av ett ljudradioprogram vet att det är utomordentligt svårt och tar mycket lång tid att få en sådan. Stora delar av det källmaterial som ger en intressant belysning åt det svenska samhällets utveckling och historia, radiooch TV-program löper dessutom risk att försvinna. Åtskilligt har faktiskt redan försvunnit. Det är därför mycket angeläget att så snabbt som möjligt förstärka Sveriges Radios forskningsoch arkivservice. Jag föreställer mig att man i utskottet, när man inte velat gå med på vårt yrkande, knappast har bedömt frågan ur statsfinansiell synpunkt. Man har väl helt enkelt inte varit klar över att läget är så allvarligt som det är när det gäller möjligheterna att bedriva en mer målinriktad och kvalificerad forskning, byggd på det material Sveriges Radio har. Det minsta man kan göra för att så småningom få en bättre massmediedebatt är att garantera att det material som Sveriges Radio disponerar säkerställs och att man i ökad grad kan börja göra det tillgängligt för forskning. Herr talman! Med stöd av det anförda yrkar jag bifall inte bara till den folkpartistiska reservationen utan även till den motion som jag har väckt och som i denna kammare bär nr 344.

Herr talman! Jag tror att det är sjätte året i följd som jag står i denna talarstol och skall framlägga synpunkter på hur vi i moderata samlingspartiet ser på frågan om det nuvarande monopolsystemet. Jag vill i dag börja med ett påpekande. Vi har inlett årets partimotion från moderata samlingspartiet med att hänvisa till hur Europarådets rådgivande församling i slutet av januari antog ett enhälligt uttalande, som innebar ett avståndstagande från statligt monopol på radiooch TV-sändningar. Vi hade, herr talman, då inte tillgång till den tryckta resolutionen i Europarådet, nr 428. Sedan den kommit oss till handa kan vi konstatera att det kanske med riktigare översättning borde ha stått att det enhälliga uttalandet i Europarådets rådgivande församling innebar ett avståndstagande från regeringskontrollerat monopol på radiooch TV-sändningar. Den nyansskillnad som ligger häri vill jag gärna betona och dessutom rätta till vårt skrivsätt, sedan vi nu i tryck har läst resolutionen. Sedan vi sist debatterade dessa frågor har ingenting hänt som föranleder oss att gå ifrån våra grundläggande värderingar i själva monopolfrågan. Det är för oss fullt klart att demokratins försvar och förnyelse kräver en fri opinionsbildning. Vi har som självklara medborgerliga rättigheter hävdat tryckfrihet och yttrandefrihet — och det gör vi för alla partiers vidkommande. Det måste vara stridande mot de demokratiska idealen om man har ett system med monopol och förmynderskap från statsmakternas sida över opinionsbildningen. Det är för oss inom moderata samlingspartiet självklart att de betydelsefulla opinionsmedia som radio och TV utgör inte får vara något undantag. Vi kan lika litet nu som förr acceptera ett bibehållet radiooch TV-monopol. I och för sig ligger nämligen i detta stora risker för en utveckling mot självtillräcklighet, mot bristande objektivitet eller rent av måhända — politiskt maktmissbruk. Detta är våra grundläggande värderingar, och jag behöver väl inte plädera mer för dem i dag. Det finns emellertid även andra faktorer som gör att en omprövning av vårt nuvarande system synes bli absolut nödvändig. Jag tänker på de ekonomiska skälen och inte minst på den tekniska utvecklingen, som vi något berörde i diskussionen om föregående ärende. Jag har under årens lopp här vid ett flertal tillfällen fört fram synpunkter på den tekniska utvecklingen, på trängseln i etern, på frekvensplaneöverenskommelser o.d. och noggrant analyserat dessa problem. Jag skall inte trötta herr talmannen och kammarens ärade ledamöter med att nu på nytt ge mig in på en teknisk analys, även om det i och för sig skulle vara trevligt att göra en sådan. Så mycket har väl inte hänt sedan vi diskuterade denna fråga för ungefär ett år sedan. Vi vet likväl så mycket att för varje år som går tillkommer det nyheter, inte minst på den tekniska sidan, som gör att vårt nuvarande monopolsystem på något längre sikt kommer att vara totalt ohållbart att upprätthålla. Men jag är också medveten om att denna tekniska utveckling med satellittekniken och med helt nya tekniska rön — vi har i en motion bl.a. påpekat att laserprincipen kommer att innebära en revolution på TV-teknikens område — för med sig ett mycket stort antal synnerligen komplicerade frågor. Vi blundar inte för dem.

Jag kan bara påpeka att den amerikanska rymdstyrelsen tänker börja med att i Indien med denna nya teknik försöka sprida kunskaper till detta u-lands invånare. Vi har, som också herr Wikström påpekade, nu fått en viss erfarenhet av det nya systemet med kanalerna 1 och 2 i TV. Man trodde sig ha skapat ett system som skulle kunna ge en riktig konkurrens. Vi har tidigare sagt att vi inte tror på detta. Delvis har väl utvecklingen givit oss rätt, även om jag skall avstå från alltför ingående kommentarer på den punkten med hänsyn till att tvåkanalsystemet hittills har fungerat under så kort tid. Men nog har det gnisslat, och nog har det gnytts en hel del både från tittarna och från de anställda. Jag behöver inte här relatera allt vad som därvidlag ägt rum.

Detta påverkar de fria, privata producenterna och ställer dem i en besvärlig situation. Jag är inte ensam, herr talman, om denna min uppfattning. Jag har funnit en intervju av förre TV-chefen Baehrendtz, där han säger att det i samband med införandet av TV 2 hade varit lämpligt att bygga ut samarbetet med exempelvis filmbranschen för produktion av olika program. Han säger i intervjun att man kanske har viljan, men tillägger att cheferna hos Sveriges Radio och TV är offer för själva organisationsdynamiken. Det gäller att inte komma i sämre läge än konkurrenten, och så laddar man upp med personal och resurser, och följden blir en fast stab så stor att det inte blir pengar över till att beställa några program utanför företaget. Och läget blir än mer prekärt när äskandena skärs ned av Kungl. Maj:ts kansli. Då kan det till och med, säger Baehrendtz, bli svårt att få programpengarna att räcka till för den egna produktionen. Det var väl ändå inte en utveckling som man tänkte sig, när vi bestämde oss för det nuvarande systemet. Vi vidhåller med lika stor skärpa som tidigare år vår uppfattning att här måste till fristående, konkurrerande radiooch TV-företag. Vi har i partimotionen angivit hur de kan organiseras. Man kan tänka sig en parlamentariskt tillsatt nämnd eller styrelse som fördelar sändningstiden mellan sinsemellan konkurrerande programföretag. I de allmänna avtalsbestämmelserna kan man fastställa regler beträffande både etiken och kvaliteten, eventuella skyldigheter att sända utbildningsprogram, att tillgodose lokala intressen i informationshänseende 0. s. v. När det gäller finansieringsmetodiken säger vi att den kanske mest naturliga inkomstkällan för dessa oberoende bolag är att de får möjligheter till reklamfinansiering. Vi betonar dock klart att reklamfinansiering endast är ett alternativ av flera finansieringsformer. Varje gång vi talar om reklamfinansiering av massmedia säger man alltid från motståndarnas sida att detta kommer att innebära en obehörig påverkan på programutformningen. Jag hoppas verkligen att vi i årets partimotion har vederlagt dessa resonemang. Vi har klart visat vilka metoder vi kan tänka oss att arbeta efter. Vi förkastar den amerikanska metodiken, nu som tidigare. Vi pekar närmast på en metodik som i någon mån skulle kunna påminna om det system man har i England. Vi redovisar i partimotionen de olika möjligheter som därvidlag finns. En nyhet som vi har tagit med i år för att ännu mer visa att vi inte är rädda för reklamfinansiering, klart avgränsad från vissa speciella intressen, är att vi klart säger ifrån att vi inte har någonting emot att diskutera införande av vissa bestämda förbudsregler, t.ex. i avseende på spritoch tobaksreklam. Mycket skulle kunna vara att säga på den punkten, men jag kan hänvisa till årets partimotion samt till vad vi framhållit i reservation 1 b. Vi är ju inte ensamma i världen att ha bekymmer med hur man skall finansiera en utvidgad radiooch TV-verksamhet, framför allt det senare. Det intressanta är att i land efter land i Europa har man under årens lopp kommit fram till att kostnaderna redan för den så att säga normala sändningen blir så stora att man får licensavgifter av sådan höjd att folk säkerligen skulle vägra betala dem. Därför har man också i de flesta västeuropeiska länder och även i vårt östra broderland Finland gett sig på reklamfinansiering för att klara ekonomin. Sverige har de högsta TV-licensavgifterna i Europa. Det är väl inget problem just i dag, men eftersom jag ser att undervisningsministern är i kammaren skulle det vara intressant att av honom få veta hur han ser på den kommande ekonomiska utvecklingen för radio och TV. Så mycket är redan i dag klarlagt att de nuvarande licensavgifterna, även med de extra 100 kronorna för färg-TV, icke kommer att räcka mer än kanske ett eller högst två år till. Då har man nått ett tillstånd då samtliga medel i ljudradiofonden är förbrukade — de medel som vi tidigare har betalt för att ha råd att bygga ut vårt TV-nät. Det anmärkningsvärda i årets statsverksproposition är att just den ekonomiska utveckling som vi tidigare varnat för visar sig nu ha blivit en realitet. Sveriges Radio kan inte längre tillstyrka utbyggnaden av sändningsnätet i riket att omfatta hela svenska folket. Nu stoppar statsrådet beställningsbemyndigandena för televerket för den fortsatta TV 2-utbyggnaden enligt de principer som vi tidigare haft år efter år. Kontentan blir, herr statsråd, att om man stoppar = beställningsbemyndigandena, kommer 7 procent av svenska folket att få betala dryga TV-licensavgifter utan att ha möjlighet att se TV 2. Kan Ni tycka att det är rättvisa och jämlikhet här i riket att ta licenspengar av människor för något som de inte kan se med det system som man nu bygger upp? Hur tänker Ni lösa detta? Ja, Ni kan aldrig lösa det, om Ni skall använda licensfinansieringsmetoden som enda metod, på annat sätt än genom att högst avsevärt höja licensavgifterna. Vi kommer då att få licensavgifter på 400, kanske 500 kronor. Det är inte bara frågan om utbyggnad av TV 2-nätet så att alla i Sverige kan se TV 2-programmen. Det finns en annan företeelse som är mycket oroande och som också kommer att innebära att ekonomin för Sveriges Radio inom en snar framtid inte ens går på knäna. Jag har avsiktligt avstått från att närmare analysera det senaste årets utveckling i produktivitetshänseende etc. inom Sveriges Radio och TV. Jag har avstått av det enkla skälet att jag kan acceptera problem, mindre produktivitet m.m. under uppbyggnadsskedet, men jag kan inte underlåta, herr talman, att än en gång belysa vart det håller på att barka hän.

Medellönen för de anställda har under samma tidsperiod ökat med i runt tal 6,75 procent per år — allt enligt Sveriges Radios egna siffror, prognoser och årsberättelser.

Då räcker inte nuvarande licensavgifter till på långa vägar. Inte ens en höjning med 100 kronor torde räcka, utan höjningen blir betydligt större. Det belyser än mer behovet av att förutsättningslöst undersöka och pröva en ny metodik för den framtida uppbyggnaden av vårt radiooch TV-väsende. Detta framgår av reservation 1 b, till vilken jag ber att få yrka bifall. I den kräver vi att man förutsättningslöst prövar andra former. I vår partimotion i år räknar vi upp en del nya ting som skulle kunna åstadkommas. Vi föreslår bl.a. att en särskild parlamentarisk delegation borde få i uppdrag att följa upp den tekniska utvecklingen och föreslå lämpliga åtgärder. I annat fall kommer säkert vi politiker i efterhand, så snabbt som utvecklingen går framåt. Vi räknar också upp — det gladde mig att här delvis få ett instämmande från herr Wikström — en del reformer som omedelbart och utan utredningar kan genomföras. Bl. a. borde resultatet av de tittaroch lyssnarundersökningar som görs i fråga om programmen omedelbart kunna offentliggöras. Vi borde få möjlighet att ge vår mening till känna om programpolitiken och programmens utformning. Sammanställningar av sådana meningsyttringar skulle också kunna offentliggöras. Vi kräver, som herr Wikström nyss nämnde, att utskrifter av programmen snabbt och kostnadsfritt ställs till förfogande till de programdeltagare som så önskar eller till de personer och organisationer som direkt är berörda av programmen. Vi föreslår vidare att enskilda människor och organisationer skall få bättre skydd mot övergrepp eller orättvis behandling. Det skulle kunna åstadkommas genom inrättandet av en särskild radiooch TV-ombudsman, i princip motsvarande JO-institutionen. Allt detta framgår av reservation 1 b.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 Vi önskar att riksdagen skall ha möjlighet att utse ledamöter av radionämnden. Vi tar i reservationen också upp vad jag fattade att herr Wikström ansåg vara rimligt, nämligen att Sveriges Radio skall få ett kvalificerat utredningskansli. Det var glädjande att höra ett instämmande på den punkten. Herr talman! Jag yrkar således bifall till reservationen 1 b och reservationen 2.

Herr talman! Med hänsyn till omfattningen av de ärenden, som avses i Kungl. Maj:ts propositioner nr 88 och 122, hemställer jag, att kammaren måtte medgiva, att tiden för avgivande av motioner i anledning av nämnda propositioner utsträckes till det sammanträde, som infaller näst efter femton dagar från den dag propositionerna kom kammaren till handa.

Herr talman! Jag vill i egenskap av motionär i denna fråga understryka ett par saker i herr Wikströms framställning samt komplettera på en enda punkt. Men låt mig allra först ange utgångspunkten för min motion: övertygelsen att radiooch TV-verksamheten är något som i allra högsta grad angår och intresserar flertalet människor i vårt land. Det torde inte vara lätt att finna någon verksamhet som i lika hög grad berör de enskilda människorna i deras dagliga liv som den verksamhet Sveriges Radio bedriver. Det är därför naturligt att i första hand betrakta radiofrågan som en allmänhetens servicefråga och därvid ställa sig bl.a. dessa frågor: Har allmänheten tillräckligt stora möjligheter att påverka verksamheten? Utnyttjas den moderna teknikens möjligheter på bästa sätt? Vad den första frågan beträffar vill jag hänvisa till det förslag om ett programråd med representanter för lyssnare och folkrörelser som herr Wikström talade om före middagspausen. Den lösning denna fråga fick 1966 kan inte anses tillfredsställande. Det heter i statsutskottets utlåtande att man ville förstärka Sveriges Radios intresseförankring i samhället: ”Detta avses ske på liknande sätt som år 1956, då aktiekapitalet ökades efter överläggningar om dess storlek och fördelning. Breddningen av intresserepresentationen i företaget avses ske genom att en nyteckning av aktier — motsvarande exempelvis en fördubbling av aktiekapitalet — i huvudsak kommer folkrörelserepresentationen till godo. Frågan om aktiekapitalets storlek och den närmare fördelningen av aktieposterna blir i första hand en förhandlingsfråga mellan staten och de nuvarande aktieägarna Denna syn förefaller mig starkt präglad av ett föråldrat aktiebolagstänkande. Ett nytt grepp behövs, och jag ansluter mig helt till den tanke på ett programråd som finns i folkpartiets reservation. Vid radiofrågornas behandling vid 1966 års riksdag fanns ett påtagligt intresse för vad som då kallades särskild rundradio. I propositionen gavs en ganska ingående redogörelse för 1960 års radioutrednings synpunkter och remissinstansernas uppfattning i denna fråga. Bakgrunden var den att det på ljudradiosidan fanns möjligheter att genom teknisk klyvning av de tre riksomfattande FM-kanalerna få ytterligare tre kanaler. Man utgick ifrån att en av dessa kanaler skulle användas för stereofoniska sändningar, medan de två övriga skulle kunna användas för andra ändamål. Radioutredningen framhöll att det under arbetets gång hade kommit fram önskemål om program som tillsammans vittnade om ett starkt behov. I åtskilliga fall avsåg dessa önskemål sådana programändamål eller hänförde sig till så klart avgränsade grupper inom publiken att de inte var lätta att förena med den allmänna målsättningen för Sveriges Radios verksamhet. Angelägna programbehov, hette det, återfinns ex empelvis inom olika delar av undervisningsoch utbildningsområdet, vidare hos intresseorganisationer, folkrörelser och diverse samfund med omfattande kommunikationsoch kontaktproblem. Radioutredningen föreslog att den här tanken skulle utvecklas vidare, även om man inte hade något konkret utarbetat förslag.

Det var ytterligt få som ställde sig negativa. Av ännu större intresse är att notera den positiva syn som kommer till utryck i departementschefens yttrande. Han säger visserligen att förslaget är litet för skissartat för att kunna läggas till grund för något närmare ställningstagande och att det finns vissa tekniska problem att lösa, men hans yttrande vittnar ändå om ett påtagligt intresse. Jag citerar ett stycke: ”För det fall tekniska och ekonomiska betingelser för systemets användning skulle konstateras föreligga är jag emellertid beredd att överväga frågan om en fortsatt utredning om förutsättningarna och formerna för utnyttjande av ifrågavarande sändningsmöjligheter. En sådan utredning synes även böra innefatta frågan om nyttjande av de ytterligare sändningsmöjligheter, som kan åstadkommas med hjälp av lokala TV-, FM och AM-stationer samt trådradionätet.

Det finns alla skäl att på nytt aktualisera frågan om särskild rundradio. Jag ber att med dessa ord få yrka bifall till folkpartiets reservation till detta statsutskottsutlåtande.

Herr talman! Det finns flera reservationer till detta utlåtande, och först skulle jag vilja ta upp reservation 1b. Herr Strandberg återkommer med det sjätte kapitlet i denna följetong. Han motiverar på samma sätt nu som tidigare. Med all skärpa understryker han att man vill ha ett oberoende och fristående radio-TV-företag vid sidan av Sveriges Radio. Därmed skulle man säkra en fri och mera allsidig opinionsbildning, en bättre samhällsdebatt, en rikare information, bättre urval av nyheter 0. s. v. Vi har hört dessa argument många gånger — jag skulle nästan tro att vi kan dem utantill. Är herr Strandberg energisk, är vi det också på andra sidan. Vi slår med samma envishet vakt om Sveriges Radio såsom ett från alla, både statliga och privatekonomiska, intressen fristående företag. Vi tillbakavisar påståendet att ett sådant oberoende TV-företag skulle betyda en förbättrad opinionsbildning. Monopolet är ett tekniskt monopol. Det finns — som herr Möller yttrade här i kammaren någon gång och som jag citerar ur minnet — inte en klok tanke, som inte kan komma till tals i Sveriges Radio. ägandeförhållandena är ju sådana att press, folkrörelser och näringsliv äger företaget med vissa procentfördelningar. De representerar ett tvärsnitt av vår befolkning. De har möjligheter såväl att framföra önskemål och kritik som att utöva inflytande på företagets verksamhet i dess olika delar. Däri ligger enligt vår mening en garanti för insyn och kontroll av företagets verksamhet. Jag tillåter mig tviv la på att en sådan kontroll och ett sådant inflytande på samma breda bas skulle kunna komma till stånd i ett reklamfinansierat företag; det är ju ändå dit man siktar. Det går inte att övertyga mig om fördelen med tillkomsten av ett önskat oberoende radio-TV-företag vid sidan om Sveriges Radio, och jag skulle tro inte heller utskottsmajoriteten. Det har säkerligen inte förbigått herr Strandberg att radiochefen flera gånger med all kraft understrukit, att styrelsen för Sveriges Radio aldrig har haft något annat alternativ än en avgiftsfinansiering av företaget. Jag vill citera också ett annat yttrande av honom: ”Jag är helt emot varje lösning som innebär att förvärvslivet kommer in i bilden — det vore utomordentligt olyckligt.” Frågan om vi skall ha ett oberoende, på ena eller andra sättet finansierat TV och radioföretag vid sidan av Sveriges Radio är, herr Strandberg, en politisk fråga. Det är en politisk bedömning vi har att göra i detta sammanhang. Herr Strandberg och utskottsmajoriteten har i det stycket helt diametrala åsikter. Det kan inte gärna ha undgått herr Strandberg att moderata samlingspartiet numera står praktiskt taget ensamt i den här frågan. Centerpartiet är helt på vår linje, och i och med att folkpartiet har fått en annan ledare är man också inom det partiet på glid. Jag citerade vid debatten här i kammaren år 1966 en hel rad ledaruttalanden som visade att åtskilliga folkpartitidningar inte alls hade samma uppfattning i denna fråga som den dåvarande ledningen för folkpartiet, som var en ivrig förespråkare för ett fristående företag. Redovisningen i reservationen för hur det nya företag som man har tänkt sig skall byggas upp, fungera o. s. v. är egentligen ganska ointressant. Som den realist herr Strandberg ändå är, måste herr Strandberg inse — med hänsyn till det politiska läge vi har och så isolerat som moderata samlingspartiet är i den na fråga — att detta motionerande år efter år är rätt meningslöst. I reservation 1 a sägs att 1966 års beslut avseende en utbyggnadsplan för radio-TV var behäftat med väsentliga brister. Man anser att kanaluppdelningen inte kommer att kunna fungera tillfredsställande. Herr Wikström och herr Strandberg var också inne på den linjen. Inget är naturligtvis felfritt. Det har inte heller någon gjort gällande. Bakom beslutet om en kanaluppdelning år 1969 låg ett intensivt utredningsarbete. Det innebar stora organisatoriska förändringar, personalproblem, utbildningsproblem, samordningsproblem m.m. Det var här fråga om någonting helt nytt och aldrig någonsin prövat. Att allt inte har klaffat som man hade önskat är ganska klart, och frågan är om man verkligen hade väntat det. Måste man inte rimligen räkna med initialsvårigheter? Det har ändå bara gått ett år. Jag tycker verkligen att kritiken i detta avseende är litet förhastad och att alltför snabba omdömen har fällts. Bakom kravet på en kanaluppdelning låg en återkommande debatt om att man ville ha konkurrens, inte på det sättet som herrarna helst önskade, men i alla fall en konkurrens. En sådan konkurrens ville man tillgodose genom en kanaluppdelning. Herr Rydbeck uttalade inför avdelningen att konkurrensen som en effekt av kanaluppdelningen är påtaglig. Ambitioner finns på båda sidorna, och målsättningen står fast. Man söker också ivrigt på ömse håll att finna riktiga arbetsformer. Naturligtvis betyder resurserna mycket, men inte allt, och de måste tyvärr, som på så många andra håll och i andra sammanhang, begränsas och utgå från de ekonomiska realiteterna. För att nu få en annan och bättre ordning på detta — det är inte lämpligt att omedelbart föreslå ändring, anser reservanterna — vill folkpartiet att man skall tillsätta en parlamentarisk utredning med uppgift att se över Orga nisatoriska spörsmål som sammanhänger med kanaluppdelningen. Denna utredning skulle syssla med mycket annat också. Bland annat vill man ha ett organ i någon form för behandling av programfrågor. Såsom herr Wikström förklarade, vill man ha ett forum för saklig, ansvarig debatt beträffande programfrågor, urval, uppläggning, tidläggning o.s.v. I detta forum skulle allmänheten och representanter för olika organisationer och grupper ha möjlighet att fritt diskutera och lägga fram önskemål. Herr Wikström beklagade att de försök som gjorts att få dessa programfrågor diskuterade i riksdagen inte hade lyckats. Jag tillhör dem som tycker att man får vara ganska tacksam för det. Herr Wikström får förlåta mig, men jag tror personligen inte att man i ett sådant organ i en eller annan form skulle ha några större förutsättningar att få till stånd en saklig och ansvarig debatt i programfrågor. Här i riksdagen har yttrats många egendomliga och subjektiva meningar beträffande Sveriges Radios program, och man får ändå utgå från att saklighet och ansvar finns här i huset. Jag har alltså inte samma tro på denna möjlighet som herr Wikström. Det har i många sammanhang talats om påtryckningsgrupper, och om det system herr Wikström tänkt sig genomfördes skulle dessa inte minska vare sig till antalet eller i fråga om den energi med vilken de skulle verka. Jag vet inte något närmare om vad radiostyrelsens ordförande landshövding Eckerberg har sagt om detta, men jag vet att programsättning och programpolitik inte är lättbemästrade problem. Jag vet att det finns en mängd önskemål, synpunkter och behov runt om i landet bland folkgrupper. Bakom alla står olika opinioner. Herr Wikström sade att detta forum skulle arbeta som ett rådgivande organ. Det slutliga ansvaret, det är vi alltså överens om, skall ligga på Sveriges Radios styrelse — det kan inte ligga någon annan stans. Om man skulle ha ett dylikt vidhängande organ måste detta, såvitt jag förstår, betyda att det hela blir mycket mer tungrott och svårhanterligt. Det skulle många gånger bli fråga om besvärliga situationer för den ansvariga ledningen när det gäller programavvägningar. Många ord har sagts här och i andra sammanhang om finansieringen av rundradiorörelsen. Det är också frågor som den önskade parlamentariska utredningen skulle försöka finna rimligare lösningar på. Får jag till att börja med säga att det äskade anslaget för 1970/71 totalt för investeringar och drift av radio och TV är 571,1 miljoner kronor. Departementschefen förordar 568,2 miljoner kronor. Det är alltså en differens på 2,9 miljoner kronor. Detta är inget att orda om och det gör ingen heller. Jag går över till den planerade utbyggnaden. Vi har vid årets slut 93 procents täckning för TV 2. Enligt planerna skulle man bygga ut till 99 procents täckning under perioden 1971 74. Det kostar 231,1 miljoner kronor att tillgodose dessa 6 å 7 procent. Att det är så dyrt beror naturligtvis på de geografiska förhållandena och de därmed förenade tekniska svårigheterna. Visst är det önskvärt att hela svenska folket kan se TV 2. Det är en rättvisa som man bör sträva efter. Men regeringen vill i årets proposition inte göra något beställningsbemyndigande nu. Vi är i början av planeringsperioden för den 99-procentiga täckningen. Det är alltså ingen katastrof om man senarelägger bemyndigandet, och jag hade väntat att man skulle ha viss förståelse för den synpunkten på borgerligt håll. För inte så många dagar sedan uttalade man här i kammaren sin oro för det ekonomiska läget. Man målade det ganska svart. Det kanske berodde på att det är valår. Klart är ju att våra ekonomiska tillgångar är ansträngda och att återhållsamhet är nödvändig. Herr Strandberg sade att det väl inte är rimligt att dessa sex å sju procent måste betala för någonting som de inte får. Det är riktigt att de betalar enhetslicenserna fast de inte kan se TV2. Men, herr Strandberg, driv inte det argumentet för hårt! Skulle man exakt fördela dessa 231 miljoner på de 6—7 procenten och låta dem betala vad utbyggnaden kostar, skulle det bli orimliga licenser. Man får nu betala för TV 2 som man inte kan se. Men den dag då man kan se detta program är licenserna betydligt subventionerade av andra licensbetalare. Det är riktigt att utgifterna överstiger intäkterna för Sveriges Radio och att fondmedlen minskar. Detta kan ju inte vara en kunskap som är förbehållen reservanter, motionärer och oss i statsutskottet. Naturligtvis är finansieringsfrågorna för Sveriges Radio aktuella och under prövning i regeringen. När regeringen blir klar med sin ståndpunkt beträffande finansieringsfrågornas lösning — att det sker i tid behöver vi väl inte tvivla på — får riksdagen ta ställning i sakfrågan. Utskottsmajoriteten, som utgått från denna självklara arbetsgång, understryker att finansieringsfrågorna bör ses i sin helhet och på längre sikt. Det är egentligen också självklart; det är en skrivning som tillmötesgår motionärerna. Får jag säga några ord om licenserna. Här har talats om 350—400 kronor som tänkbara licensbelopp, och man har sagt att det är helt oacceptabla summor. Jag skall inte gå in på dem, eftersom det är en teoretisk diskussion och vi inte vet någonting om dessa summor, men jag kan inte låta bli att rent personligt framhålla ett par saker. Vi betalar nu 180 kronor för en kombinerad radiooch TV-licens. Det gör, mina herrar, 50 öre om dagen för ett programutbud av nyheter, kultur, musik, underhållning, reportage o.s.v. Om vi nu helt teoretiskt skulle räkna med dessa 400 kronor, skulle det betyda ett exemplar av tidningarna Expressen och Aftonbladet per dag eller en biobiljett i veckan. Jag kan inte tycka att ens det skulle vara särskilt besvärande. Men jag understryker att detta är min personliga mening. Få saker har ägnats så mycket utredningsarbete som rundradioverksamheten. De organisatoriska problemen, värdesättningarna, finansieringsfrågorna och allt annat har penetrerats, belysts och diskuterats av allmänhet, organisationer och naturligtvis inte minst av oss här i huset. Tre utredningar pågår — en är snart färdig, och den berör reklamverksamheten. Med den upplysningen är klämmen i reservation 1b om ett tilläggsdirektiv till denna utredning mindre förståelig. Utskottsmajoriteten kan inte finna att en ny parlamentarisk utredning är påkallad. Viktigt är däremot att man ger Sveriges Radio en liten smula arbetsro och att man där utan den osäkerhet som nödvändigtvis ligger i att alltihop igen läggs i stöpsleven får arbeta efter de av riksdagen och regeringen givna riktlinjerna beträffande kostnaderna och efter de ansvarsregler som styrelsen uppdragit. Herr Strandberg har belyst den enorma utvecklingen på elektroteknikens område, och helt säkert har han rätt. Han kan mycket mer om det än jag. Men hans tro på de snara satelliterna som sänder program direkt till våra vardagsrum tror jag är större än de allra flestas. Hur det än ser ut i dag, så erkänner ju även han de mycket stora svårigheter som är förknippade med användningen av dessa tekniska framsteg. Svårigheternas tyngdpunkt ligger på den politiska sidan, de internationella överenskommelser i många ting som är en förutsättning för dessa sändningar. Den permanenta delegation som det talas om i reservation 1 a och som skulle följa upp denna tekniska utveckling behövs enligt utskottsmajoritetens uppfattning inte. Vi har vid Sveriges Ra dio och i televerket toppkvalificerat folk på den elektrotekniska sidan och vad därmed sammanhänger. De har flitigt utbyte av erfarenheter och kontakter på ömse sidor och med den övriga världen. Jag kanske får erinra om att förutvarande generaldirektör Sterky på televerket var en av de internationella toppfigurerna på teleteknikens område, och Olof Rydbeck är en toppfigur inom Internationella radiounionen. Jag tror inte vi riskerar att släpa efter i den tekniska utvecklingen, utan man kan vara lugn åtminstone i detta sammanhang. Så skall jag övergå till att säga några ord om radionämnden, som man också är missnöjd med. Man vill att Sveriges riksdag skall utse medlemmar i radionämnden. Jag har för min del inte funnit några belägg för att radionämnden skulle uppträda osjälvständigt, inte heller hört någon kritik mot dess sammansättning. Nämnden har såvitt jag vet inte klagat på att den inte fått det material den behöver för sina bedömningar. Radiochefen har sagt att han fäster stort avseende vid radionämndens bedömningar. Dessa fungerar som värderingsgrunder för tolkningen av existerande avtal mellan Sveriges Radio och staten. Enligt uttalande av nämndens ordförande är det också nämndens uppgift att bevaka dessa frågor, ingenting annat. Man skall naturligtvis inte bedöma radionämndens arbete utifrån några enskilda ärenden. Det gäller inte detaljfrågor utan principer, och med anledning av vad herr Wikström sade här förut vill jag framhålla att utslagen inte heller riktar sig mot enskild person i hans egenskap av producent utan mot Sveriges Radios programverksamhet och företaget, som representeras av radiochefen vilken har att svara inför nämnden. Om man inte hade någon radionämnd — som några föreslagit — är det sannolikt att man inte kunde konkretisera några vägledande normer för verksamheten. Och jag måste säga att jag skulle finna det ganska egendomligt om radionämnden skulle tillsättas av riksdagen, som här föreslagits. Här i riksdagen har man flera gånger med skärpa understrukit att man inte vill ha någon statlig styrning eller någon som helst politisk influens på denna verksamhet. Om nu riksdagen skulle tillsätta ledamöter i radionämnden, för man då inte in ett politiskt element i detta sammanhang med risk för politisk styrning? Jag tror att så skulle bli fallet och att det vore synnerligen olyckligt. Majoriteten har heller inte funnit detta förslag välbetänkt. Det talas om en radions ombudsman. En sådan befattning skulle enligt vår mening medföra ett dubbelt bevakningsarbete, och vilken funktion skulle för övrigt en sådan person ha? De rättsliga myndigheterna får ju ingripa om radiolagen överträdes. Herr Wikström är ledamot av radionämnden. Jag lyssnade därför med stor förvåning till hans ord om att det inte fanns någon sammanställning av radionämndens olika ärenden och utslag. Men, herr Wikström: Är inte radionämnden rätt plats att väcka förslag om den saken? Detsamma gäller väl frågan om kanslisidan behöver utbyggas eller inte. Jag är rädd för att vi har litet olika uppfattningar om vad ett ledamotskap innebär för möjligheter. De är nog större än herr Wikström tycks anse, och jag tror att radionämnden är det forum där herr Wikström skall ta upp dessa spörsmål. Sedan tog någon upp frågan om de 185 000 kronorna för arkivoch forskningsservice, som har begärts och som inte har medtagits i propositionen. Jag förstår att många människor är intresserade av att studera olika arkivhandlingar. År 1968 tillsattes en utredning, där jag tror att riksantikvarien är ordförande och som skulle se över alla dessa frågor i ett mycket större sammanhang än vad som här har upptagits i motionen. Till slut några få kommentarer angående publikundersökningarna och ett snabbare publicerande av dem. Jag har i dag haft samtal med vederbörande på Sveriges Radio. Man upplyser om att dessa olika undersökningar publiceras i en vidgad omfattning och att uppgifter om tittarfrekvenser o. d. praktiskt taget redovisas några få dagar efter det man fått fram dem. Men man menade också, vilket jag tror är riktigt, att det finns vissa undersökningar som är litet svåra att publicera. Man underströk att man har erfarenhet av att en del sådana undersökningar misstolkats av pressen och fått en uttolkning som icke varit vare sig med syftet eller resultatet förenlig. Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till utskottets förslag på samtliga punkter.

Herr talman! Jag är på det klara med att om vi också håller på och debatterar hela natten så kommer jag inte att kunna övertyga fru Wallentheim i den grundläggande principiella frågan om monopolets vara eller icke vara, precis lika litet som fru Wallentheim på någon punkt kan få mig att ändra uppfattning. Fru Wallentheim gjorde gällande att moderata samlingspartiet står ensamt i sin uppfattning och att folkpartiet skulle vara på glid i denna fråga. Det är i så fall inte första gången vi skulle stå ensamma. Men jag tror inte man skall dra den konklusionen; jag vet att folkpartiets talesmän kan tala för sig. Ty läser man vad som avses i folkpartimotionen och i folkpartiets reservation, så kan man konstatera att det föreligger väsentliga grundläggande värderingar i folkpartiets resonemang som helt överensstämmer med dem vi har i moderata samlingspartiet. Man kanske kan beklaga att vi inte har lyckats få en gemensam reservation, som vi haft förr om åren, men av olika skäl har det inte blivit så i år. Jag kan å andra sidan trösta fru Wallentheim med att skulle vår motion falla i en votering om kontraproposition, vilket jag inte väntar, är jag beredd att rösta på folkpartiets reservation. Även om vi är ensamma om vår inställning så använde fru Wallentheim ett uttryck i sitt senaste anförande som i högsta grad förvånade mig. Hon sade, att med det politiska läge vi har är detta motionerande från vår sida meningsilöst. Det kanske vore på sin plats att fru Wallentheim åter går upp i talarstolen och i någon mån mildrar ett sådant uttryckssätt, som är ett hån mot den parlamentarism och demokrati vi har. Skulle oppositionen därför att regeringen för tillfället består av socialdemokrater låta bli att avge motioner som innehåller grundläggande värderingar och synpunkter? Om fru Wallentheim kallar det här för sjätte kapitlet i en följetong så kan jag å moderata samlingspartiets vägnar utlova att fler kapitel följer. Sedan får fru Wallentheim tycka vad hon vill. Det är inte riktigt att påstå att detta monopol är ett tekniskt monopol. Förklara för mig vad som menas med tekniskt monopol. Här har ett enda företag, Sveriges Radio, monopol på allt som sänds i radio och TV. Är det ett tekniskt monopol? Tekniskt monopol kan man säga föreligger i fråga om den tekniska del som har med sändningen som sådan att göra, d.v.s. att sända programmen ut över länknäten fram till mottagarna. Är avsikten att också låta det som produceras ingå i detta monopol? Så har faktiskt börjat ske i alltför stor omfattning. Jag tror inte heller man kan göra gällande att det är ett tvärsnitt av svenska folket som äger detta monopol. även om jag skulle acceptera att folkrörelser och liknande sammanslutningar är med som aktieägare i Sveriges Radio, kan jag ingalunda hålla med om att representationen inom detta företag på något sätt kan anses vara ett tvärsnitt av svenska folket. Studera styrelsens sammansättning, fru Wallentheim, och studera framför allt sammansättningen inom arbetsutskottet i Sveriges Radio! Det är i sanning icke något tvärsnitt av svenska folket, ty Gud ske lov består icke svenska folket till 90 procent av socialdemokrater. Var vi inte överens om år 1966 att bygga ut TV till att omfatta två kanaler och att svenska folket i sin helhet skulle få möjlighet att även se programmen i kanal 2? Jag anser inte att man så lättvindigt skall avfärda mitt resonemang före middagspausen i dag, att sju procent av svenska folket får vara med och betala en enhetlig licensavgift för någonting som de inte har möjlighet att se. Det anmärkningsvärda är att vi förra året liksom i år har försökt få klarhet i hur regeringen ser på den framtida finansieringen — det är ju ett faktum att det ansvariga statsrådet och regeringen i statsverkspropositionen har stoppat beställningsbemyndigandena för utbyggandet av TV 2. Fru Wallentheim menar att jag inte skall driva detta argument för långt. Jag skulle alltså, om detta TV-nät blir utbyggt men för sent, åka hem till tittarna längst uppe i norr och till tittare i en del andra landsändar, som har problem med TV-störningar o.s.v. och därför tvingas till slavstationsutbyggnad, och tala om för dem att TV-nätet naturligtvis så småningom skall byggas ut. Men jag skulle också be dem komma ihåg att de har en subventionerad licens. Det var det uttryck som fru Wallentheim använde. Jag tänker för min del inte gå ut och föra det resonemanget. Det är besvärligt att klara av dem redan i dag när man i olika arbetarkommuner och inom olika TCO-distrikt — senast häromdagen uppe i Kiruna — har gjort starka uttalanden, jag vet inte om de har kommit departementschefen till handa, där man har vänt sig mot metodiken att år efter år vara med om att betala för någonting som man i verkligheten inte får. Låt mig säga några ord om satellitfrågorna. Det skulle ta för lång tid för mig att förklara för fru Wallentheim vad detta är för någonting. Tekniken ramlar emellertid på oss med en enorm kraft. Om man läser vår partimotion kan man konstatera att det där klart sägs att det kommer att uppstå en hel del problem och svårigheter. I det läget skall vi med svenskt tekniskt kunnande snarast medverka. Vi har nästa stora möjlighet på den internationella TV-unionen som kommer 1971 att låta våra svenska representanter verkligen arbeta för att man tillvaratar dessa nya tekniska möjligheter och inte i stället spjärnar emot och tror sig om att i det långa loppet kunna stå emot teknikens revolutionerande framstormning. Det är detta vi har sagt, och det är därför vi trycker på att vi redan i dag måste göra klart för oss att vi med stormsteg går mot en sådan utveckling att det nuvarande svenska monopolsystemet inom en mycket snar framtid kommer att visa sig vara totalt ohållbart. Man kan inte avfärda denna problematik på ett så enkelt sätt som fru Wallentheim gjorde genom att tala om att frågan om radio och TV är så grundligt penetrerad, så analyserad och så utredd att det är ingen idé att göra någonting mer. Tre utredningar pågår. Jag känner mycket väl till dem, men låt mig fråga fru Wallentheim: Finns det någon utredning tillsatt som har i uppdrag att förutsättningslöst pröva andra metoder? Mig veterligt har alla utredningar i sina direktiv en direkt styrning åt ena eller andra hållet.

Herr talman! Fru Wallentheim tog upp många frågor. Jag skall begränsa mig till att bemöta henne på ett par punkter. Hon frågade först något om folkpartiets hållning till kommersiell radio och TV. I reservationen och även i motionen från vårt håll används formuleringen ”bland de olika finansieringsformerna utgör reklamfinansiering en tänkbar metod”. Jag kan tillägga att jag personligen inte har särskilt mycket till övers för den finansieringsvägen. För mig är utgångspunkten: mycket mer programkonkurrens och framför allt diskussion om hur man uppnår högre programkvalitet. Jag tror att man skall börja på det sättet. Jag skulle endast vilja ställa en mycket enkel fråga till fru Wallentheim: Garanterar ett monopol under alla förhållanden kvalitet? Sedan var det inte på det sättet att jag beklagade att riksdagen inte fick diskutera programfrågor. Fru Wallentheim är tydligen inte någon nyansernas älskare, men av snabbprotokollet framgår att jag bara registrerade att riksdagen inte kan disktuera dessa frågor. Jag vill inte ändra på den ordningen. Jag registrerade också vad radionämnden har för funktion, och den är ju lagfäst. Jag fastslog endast att det finns inget organ där en ansvarig programdebatt kan föras och där Sveriges Radio är samtalspartner. Kan fru Wallentheim bestrida det? Nu är detta med programråd inte någon förflugen tanke från mig — då skulle man ju kunna vifta bort den med en handrörelse — utan radioutredningen hade ett mycket seriöst förslag om detta som inte kom med i propositionen. Men sedan radioutredningens förslag bearbetats och sedan den nya radiolagen tillkommit har den diskussionen tagit ny fart. Det är ju ingen hemlighet ait Sveriges Radios styrelse gång på gång har debatterat behovet av en vidare programdiskussion. Jag noterade att landshövding Eckerberg just i dag hade sagt till en journalist att han för sin del skulle välkomna ett sådant här forum. Fru Wallentheim tror inte på det. Men jag är övertygad om att både producenterna, direktionen och styrelsen på Sve riges Radio upplever den svacka som finns mellan den diskussion, som man för i radiohuset och som är sluten för oss, och den diskussion som förs i tidningarna och som i och för sig är intressant, men där de två parterna inte möts. Jag är inte så negativ till möjligheten att föra ett sakligt samtal med Sveriges Radio som fru Wallentheim tydligen är. Jag tror faktiskt att det i de svenska folkrörelserna, i fackföreningarna, i partierna, i kyrkorna, i ungdomsorganisationerna finns folk som kan föra en ansvarig, saklig och seriös debatt. Fru Wallentheim menade att det inte fanns förutsättningar för det. Vi har alltså olika uppfattningar på den punkten. Jag är inte säker på att det bara är de få människor som sitter i Sveriges Radios styrelse som är kompetenta nog att föra en ansvarig programdebatt. Jag tror att det rent av finns riksdagsmän som skulle kunna delta i en sådan diskussion. Också på den punkten har vi tydligen olika uppfattningar. Det är möjligt att vad man i Sveriges Radio behöver är en smula arbetsro, och det vill jag inte förvägra dem. Men detta är väl ändå en oerhört viktig fråga, eftersom vi har ett monopolsystem som samhället garanterar och ger ramarna för. Någonstans måste man ändå ha ett forum för en sådan ansvarig programdebatt. Så var det åter detta med radionämnden. Jag har snabbprotokollet framför mig, och jag markerade verkligen att jag inte skulle tala om radionämnden eftersom jag kände mig förhindrad att uttala mig framför allt om de förslag som här diskuteras med anledning av en motion från moderat håll. Men jag anförde två synpunkter och rapporterade, att jag i radionämnden hade väckt förslag om att man skulle få en sammanställning av de uttalanden som har gjorts från nämndens sida. Fru Wallentheim försöker vifta bort detta och lära mig pappslöjdens elementa i fråga om hur man skall fungera i en nämnd och i en styrelse. är jag förhindrad att här nämna om ett förslag som jag väckt i radionämnden och som naturligtvis har vissa ekonomiska konsekvenser men också berör programdiskussionen, eller är det en fullständigt irrelevant och ointressant sak som jag belyste? Jag har inte väckt något förslag i riksdagen, jag har nämnt om ett förslag som väckts i annan ordning. Jag är övertygad om att detta betyder rätt mycket. Vi har en parallell i Pressens opinionsnämnd, vars utslag publiceras i Pressens Tidning. Man har där ett underlag för en löpande bedömning av hur man i nämnden tar ställning till de anmälningar som görs. Den andra punkten jag tog upp i fråga om radionämnden gällde förstärkning av kansliets resurser. Jag väckte inget förslag, jag bara påpekade att man för närvarande har ett mycket litet kansli och är beroende av undersökningar som görs i andra sammanhang. Jag tycker inte att man i riksdagen skall vara förhindrad att nämna om en sådan sak. Det är inte alldeles ointressant att man kan göra något vidare undersökningar än de som begränsar sig till en granskning av de program som anmäls. Vi har exempelvis frågan om våld i massmedia, om barnprogrammens karaktär och annat sådant som skulle kräva mycket långsiktiga undersökningar. Jag tror att det vore av intresse att få resurser för detta. Nog om det hela. Jag tror att lika viktigt som det är med arbetsro för Sveriges Radio, lika viktigt är det att vi får en öppen offentlig diskussion om dessa frågor. Anser fru Wallentheim att det är överflödigt med en debatt där Sveriges Radio och allmänheten företrädd av ansvariga representanter kan mötas i en debatt om programpolicy och programplanering?

Herr talman! Herr Strandberg var i sitt första inlägg angelägen om att kor rigera ett uttalande i moderata samlingspartiets motion angående ett uttalande av Europarådets rådgivande församling i januari i år om radiomonopol. Jag skall gärna bidra med några ytterligare smärre korrigeringar. Det var här inte fråga om ett enhälligt uttalande. Det förekom ingen rösträkning och församlingen var inte särskilt välbesökt — detta må nu vara underordnade omständigheter. Men det hade kanske också varit rimligt att påpeka att detta kortfattade men samtidigt mycket mångtydiga uttalande ingick som en helt liten del i ett mycket större sammanhang, ett dokument som väsentligen handlade om helt andra problem, nämligen framför allt pressens moral och den enskildes rätt till privatliv.

Den omständigheten att Sveriges Radio och TV i upprepade nyhetssändningar uppmärksammade denna detalj utan att nämna det större sammanhanget tyder möjligen på att frågan om regeringskontrollerat radiomonopol inte är särskilt tillspetsad i Sverige. Förslagsställaren var väl i och för sig också medveten om att det problem han aktualiserade inte var särskilt enkelt. Han sade följande i sin kommentar: ”Det är obestridligt att försök av en stat att inrätta ett pressmonopol står i motsättning till Europarådskonventionen om de mänskliga rättigheterna. Frågan blir mycket mer komplicerad, när det finns privata eller statliga monopol på radions och televisionens område. Därför har jag tillåtit mig att framlägga ett tilläggsförslag. Man måste allvarligt pröva hur en monopolistisk påverkan av de mycket viktiga och avgörande opinionsmedlen kan förhind ras.” Det var allt han hade att säga om dessa frågor, som han själv betecknade som komplicerade. Det kan möjligen ytterligare nämnas att från svenskt socialdemokratiskt och centerpartistiskt håll vid samma församlingsmöte väcktes en motion i vilken uppmärksamheten riktades på riskerna med reklamfinansierad radio och TV. Bland undertecknarna av motionen befann sig den tidigare nämnde österrikiske socialisten. Herr talman! Jag betraktar herr Strandberg som en klok politiker. Det faktum att han gjorde så relativt litet väsen av den detalj det här gäller ser jag som ett ytterligare belägg för hans klokhet.

Herr talman! Jag tycker fortfarande att det är litet meningslöst att motionera i frågor där man vet att motionerna inte kommer att ha någon framgång. Såvitt jag har kunnat förmärka, brukar mina kamrater här i riksdagen avstå från att väcka motioner som de på förhand vet inte kommer att ha någon framgång. Därmed har jag inte alls sagt att herr Strandberg inte kan fortsätta att motionera; och det är verkligen inte alls något hån mot den fria yttranderätten — i så fall har han fullständigt missuppfattat vad jag sade. Visst var vi överens om, herr Strandberg, att TV 2 skulle byggas ut under den planeringsperiod det här gäller. Jag förstår otåligheten både hos honom och hos de människor som nu inte kan ta in TV 2. Men vi är otåliga för mycket annat som vi inte kan ordna i den takt och i det sammanhang som vi önskar. Många människor betalar skatt men får ingen glädje av transfereringarna av skattemedel. Det här är alltså ingenting exceptionellt. Vad som skett är att man i årets proposition — och det är den vi skall behandla, ingenting annat — har skjutit på beställningsbemyndigandet för TV 2, Vi är i början av planerings perioden, och vad som kommer nästa år kan jag inte uttala mig om och troligen ingen annan heller.

Om man inte vill göra det här, så frågar jag herr Strandberg: På vad vill man göra dessa besparingar? Jag tittar gärna på TV 2, men jag förmodar att det finns många människor som har samma möjlighet men ändå tittar nästan uteslutande på TV 1, som ändå har en täckning på 99 procent. Så även om människorna inte får TV 2 i den takt som kanske hade förutsetts, så kan jag — trots att jag förstår otåligheten och trots att jag förstår det mänskliga och det rättvisa i det här — omöjligt se detta, i det läge där vi nu befinner oss, såsom en stor katastrof. Jag är förfärlig ledsen, herr Wikström, att jag har missuppfattat ett par yttranden. Jag vidgår det gärna, och jag hoppas att herr Wikström överser med det. Jag lyssnade naturligtvis litet slarvigt. Jag är glad för deklarationen om att herr Wikström inte är någon anhängare av reklam-TV, och jag förstår nu att de två olika punkter som han tog upp i radionämnden inte mött något gehör. Man får väl förutsätta att nämnden inte gjort samma bedömning som herr Wikström. Herr Wikström får väl då återkomma. Det har aldrig varit min mening, och väl ingen annans heller, att man inte får yttra vad man vill från den här talarstolen och ta upp saker som man tycker är värdefulla och intressanta. Att jag skulle undervisa herr Wikström i något slags pappslöjdsmetodik har verkligen aldrig föresvävat mig. Trots vad herr Wikström sagt om program rådet vidhåller jag min personliga uppfattning att det torde bli en svårhanterlig och tungrodd apparat. Om Sveriges Radio skall göra sina programplaner och ha detta organ att samråda med — hur det nu är tänkt tekniskt, vet jag inte — så kommer man inte ifrån de meningsmotsättningar och konflikter i fråga om programval och sådant som vi förut har märkt.

Herr talman! Jag får tacka herr Björk för det vänliga omdömet om min ringa person. Jag började debatten före middagen med att tillrättalägga ett ord i vår partimotion — i stället för ”statlig” skall det stå ”regeringskontrollerad” — och jag gjorde det därför att rätt skall vara rätt. Det var först i dag på morgonen som jag fick se texten till resolution 428 från Europarådets rådgivande församling, och det var då jag konstaterade att om man översätter riktigt så skall det i vår partimotion stå ”regeringskontrollerad”. Jag fann, som herr Björk också talade om, att det i Europarådet inte förelåg några reservationer, utan det var ett klart avståndstagande från tanken på regeringskontrollerat monopol på radiooch TV sändningar. Jag har inte sett det i papperen, utan det var en nyhet för mig som jag tackar för, att det tydligen vid samma möte väcktes en motion som går emot resolution 428. Men det där kan herr Björk och jag gå ned i kaféet och göra upp, så skall vi se till att det blir rätt på den punkten. Fru Wallentheim får fortfarande tycka att det är meningslöst att motionera. Jag sade mitt hjärtas mening helt nyligen om vad jag tycker i den frågan. Det behöver jag inte upprepa, ty det går att läsa det senare. Sedan kom fru Wallentheim tillbaka, till vad vi menar med de tidigare eko nomiska resonemangen. Jag har tagit upp frågan om hur vi skall ha det i framtiden med Sveriges Radios ekonomi. Jag tror inte att man kan renodla detta problem på det sätt som fru Wallentheim vill göra och säga att vi nu behandlar budgetåret 1970/71. Men, fru Wallentheim, nästa år när vi kommer att stå här i talarstolen och bråka om detta finns det ännu mindre pengar kvar i ljudradiofonden. Om ytterligare ett år är hela kapitalet förbrukat. Hur gör man då? Vad har ni för synsätt på den framtida finansieringsprincipen? Skall man acceptera licensavgifter på 500 kronor eller därutöver, även om det bara motsvarar ett Aftonblad och en Expressen om dagen eller ett biobesök i veckan? Hur tänker ni lösa detta problem? Vi har pekat på det långsiktiga ekonomiska utfall som man även inom Sveriges Radio är mycket bekymrad för. Sveriges Radios ledning säger att man måste höja licensavgifterna för att över huvud taget kunna klara utbyggnaden på televerkssidan. Hur skall ni klara den utbyggnaden? Kan vi få ett besked? Vi har anvisat en annan metod för att få in pengar, nämligen metoden att bryta monopolet och såsom ett alternativ tänka sig reklamfinansiering. Den punkten är avgörande i ställningstagandet till om man skall bryta monopolet. Av ekonomiska skäl tvingas man här helt enkelt till en ändring. Om fru Wallentheim vill komma tillbaka i replik en gång till är jag tacksam, ty jag efterlyser fortfarande den utredning som — jag betonar nu ordet — förutsättningslöst har fått ta sig an dessa problem. Visa fram den utredningen för mig, så skall jag erkänna att jag har fel. Men, fru Wallentheim, jag känner inte till den. Upplys mig i så fall, så att jag kanske blir den kloke man som herr Björk nyss utnämnde mig till.
Herr talman! Fru Wallentheim och jag kommer nog överens om vad som kan sägas här i kammaren. Jag tycker att fru Wallentheim gjorde ett mycket generöst inlägg, och vi glömmer det där med inpasset om radionämnden. Vi har tydligen olika uppfattningar om programrådet. Jag tror att det skulle vara värdefullt såsom ett forum för en debatt i programfrågor, där Sveriges Radio och allmänheten skulle kunna mötas. Fru Wallentheim tror inte det skulle bli någon fruktbar diskussion i ett sådant forum. Skulle vi inte nu i den ekumeniska anda som plötsligt har utbrett sig i kammaren ändå kunna komma överens om att tanken på ett programråd vore värd att utreda? Eller vill fru Wallentheim avvisa tanken även i den meningen att den inte ens är värd att pröva i ett sådant sammanhang?

Herr talman! Jag tycker för min del att det inte är mycken mening med att vi här diskuterar finansieringsvägarna för framtiden. Först måste väl regeringen lägga fram sina lösningsförslag innan vi kan ha någon sakprövning av dessa frågor. Jag har försökt att framhålla att det inte kan vara bara vi som har uppmärksammat det finansieringsläge som Sveriges Radio befinner sig i, utan frågan är givetvis föremål för regeringens prövning. Herr Strandberg får väl ge sig till tåls och senare återkomma i denna fråga. Jag har inget ytterligare tillfälle att diskutera dessa frågor med herr Strandberg, men jag kommer ändå att följa denna debatt. Herr Strandberg frågar omigen om det har tillsatts någon utredning som förutsättningslöst skulle utreda eventuella andra lösningar för finansiering av radio och TV. Nej, någon sådan utredning har inte tillsatts, ty vi har olika politiska bedömningar i denna fråga. Vi vill inte ha ett kommersiellt radio-TV företag. Följaktligen har vi inte tillsatt någon utredning att närmare penetrera denna sak. Vi har avvisat den lösningen. Till herr Wikström vill jag säga att jag inte har någon möjlighet att väcka erinran, om det nu bestäms att propån om ett programråd skall undersökas. Har radiostyrelsens ordförande Eckerberg såsom här sägs uttalat sympatier för den tanken, är det möjligt att frågan kommer att utredas. Jag har tillåtit mig att anföra min egen uppfattning och de synpunkter som utskottsmajoriteten i dagens läge har framfört beträffande denna propå.

Herr talman! Jag vill gärna vitsorda att herr Björk gav en i stort sett riktig bild av tillkomsten av uttalandet i Europarådet mot regeringskontrollerad radio och TV. Men för att bilden skall bli fullt riktig hade fordrats kompletteringar i ett par hänseenden. Det var för det första fråga om ett ändringsförslag av vederbörande socialdemokrat vilket väcktes under det att Europarådets församling behandlade ett omfattande förslag från vederbörande utskott. Sådana ändringsförslag väcker alltid uppmärksamhet. Man smyger inte på församlingen ändringsförslag av den karaktären. Jag fick en känsla av att herr Björk ville göra gällande att det hade kommit med liksom av en slump. Jag förstår emellertid att herr Björk blev illa berörd av Europarådsförsamlingens ställningstagande, eftersom herr Björk omedelbart tog initiativet till att själv väcka den motion mot reklam i TV som han här i kammaren talade om. Det var alltså han själv som tog initiativet, och motionen är ännu inte slutbehandlad i Europarådet. Europarådets beslut och herr Björks motion är alltså inte kommensurabla.

Herr talman! Jag tror att herr Bohman och jag är helt överens om vad som faktiskt skedde. Den lilla poängen med mitt omnämnande av den här motionen var att just den österrikare som hade gjort det tidigare tilläggsyrkandet också undertecknade motionen som riktade sig mot reklamfinansierad radio och TV.

Herr talman! I bevillningsutskottets betänkande nr 32 behandlas motioner från moderata samlingspartiet angående statens vattenfallsverks kommunala beskattning.

Utskottets majoritet avstyrker motionsyrkandena om en rättvis kommunal beskattning av statens vattenfallsverk. Vid utlåtandet har fogats en gemensam borgerlig reservation för bifall till motionsyrkandena. Utskottet hänvisar till sina tidigare uttalanden. I utskottets betänkande nr 536 år 1967, med anledning av motioner i samma fråga, konstaterade utskottet att staten hade ett försteg framför privata kraftverksföretagare. Det konstaterades också att statens vattenfallsverks gäldränteoch avskrivningsprinciper inneburit och innebär vissa problem för kommuner, inom vilka staten har mera betydande kraftverksoch kraftregleringsanläggningar. Utskottet anslöt sig i princip till motionernas syfte men hänvisade till den i maj 1961 tillkallade affärsverksutredningen och hemställde därför att motionerna inte måtte föranleda någon riksdagens åtgärd. Frågan behandlades på nytt i utskottets betänkande nr 22 år 1969 med anledning av liknande motioner. Utskottet framhöll att det är — inte minst med hänsyn till att vattenfallsverket är landets största kraftleverantör — från konkurrenssynpunkt angeläget att vattenfallsverket och de enskilda kraftproducenterna så långt det är möjligt blir ekonomiskt jämställda. Men med hänsyn till affärsverksutredningen ansåg sig utskottet inte kunna tillstyrka bifall till motionernas yrkanden. Riksdagsmajoriteten avslog den gemensamma borgerliga reservationen, vilken I det i dag behandlade betänkandet anser utskottet alltjämt att det inte minst ur rättvisesynpunkt är angeläget att vattenfallsverket och de enskilda kraftproducenterna så långt möjligt blir jämställda i konkurrenshänseende. Utskottet anför vidare att det anser det naturligt att landets ojämförligt största kraftleverantör skall bidra till kommunernas skatteintäkter i samma mån som de enskilda kraftverksföretagen samt att detta enklast och bäst åstadkommes genom att likställa de skattemässiga förutsättningarna för = vattenfallsverket med dem som gäller för enskilda företag. Men i likhet med vad som skett vid tidigare behandling hänvisar utskottet till affärsverksutredningen och yrkar avslag på motionsyrkandena om skrivelse till Kungl. Maj:t för att få änd Herr talman! Jag vill fortsätta historieskrivningen beträffande behandlingen i riksdagen av denna fråga. 1928 års riksdag hemställde om utredning med hänsyn till kommunernas beskattningsrätt av statens kraftverksrörelse. Särskilda utskottet vid 1928 års riksdag anförde i utlåtandet nr 1 att om i stället vederbörande kraftföretag innehades av enskilda företagare respektive kommuner skulle man i desamma ofta ha mycket betydande beskattningsföremål. År 1929 tillkallades särskilda sakkunniga, vilka framlade förslag om avdrag för skuldränta för vattenfallsverket. Förslaget överlämnades till 1936 års kommunalskatteberedning för att tas under övervägande vid fullgörande av beredningens uppdrag. niga för omprövning i samband med skattelagssakkunnigas översyn av kommunalskattelagen. I ett den 30 juni 1961 överlämnat betänkande med förslag angående den kommunala beskattningen av kraftverk föreslog dessa sakkunniga bl.a. viss begränsning av statens rätt till avdrag för ränta vid beräkning av statens inkomst av kraftverksrörelse. Skattelagssakkunnigas förslag har inte föranlett lagstiftningsåtgärder.

Någon sådan ändring har inte skett, trots att frågan aktualiserats vid flera tillfällen efter departementschefens uttalande. Under fjolårets debatt i frågan i denna kammare anförde bevillningsutskottets herr ordförande, att det enligt hans mening var oklokt att då hos Kungl. Maj:t hemställa om ytterligare överväganden: ”Det är bättre att begära ett förslag till riksdagen.

Motionärerna har därmed följt utskottsordförandens rekommendation i årets motioner. Trots detta och utskottets såväl i detta utlåtande som tidigare redovisade uppfattning att en ändring måste komma till stånd avstyrker utskottets socialdemokratiska majoritet att någon ändring skall vidtas och att det skall anhållas om något förslag hos Kungl. Maj:t. Skälet för avslagsyrkandet anges, i likhet med fjolårets motivering, vara affärsverksutredningen. Affärsverksutredningens betänkande framlades i november 1968 och har sedermera remissbehandlats. Remissvaren är i många fall ytterligt kritiska emot utredningens förslag. Utredningens betänkande har inte föranlett något förslag av Kungl. Maj:t. Det är för närvarande ovisst om och när förslag på grundval av affärsverksutredningens betänkande kommer att framläggas. Det vore värdefullt om utskottets talesman eller någon från regeringen kunde lämna ett besked om huruvida utredningens betänkande över huvud taget kommer att bli föremål för regeringens förslag och i så fall när sådant förslag kan väntas eller om betänkandet lagts till förvaring i någon byrålåda i Kanslihuset och därför endast används som förevändning för att ingenting skall kunna ske i den över 40 år utredda frågan. I motionerna pekas det på praktiskt genomförbara vägar att lösa vattenfallsverkets beskattning av inkomst från kraftverksrörelse på samma sätt som alla företag med inkomst av rörelse får göra, oavsett om det är kraftverksföretag eller andra. Enligt förordningarna skall kostnad, som inte är avdragsgill Genom tillgängliga uppgifter kunde ett genomsnitt av de privata kraftverkens avskrivningsoch ränteavdrag erhållas. Mellanskillnaden mellan statens vattenfallsverks för höga avdrag och den genomsnittliga avdragsposten för de enskilda kraftverksföretagen kunde genom en schablonmetod beräknas för varje enskild kommun. På sådant sätt kunde en provisorisk lösning erhållas intill den tidpunkt när eventuellt affärsverksutredningens remissbehandlade betänkande kommer att framläggas såsom ett förslag från regeringen. Dessa vägar anvisas som sagt i motionerna, och yrkandet i den vid utlåtandet bifogade reservationen går ut på, att en sådan lösning skall ske i avvaktan på Kungl. Maj:ts slutliga förslag, vilket, med hänsyn till den tidigare 40-åriga behandlingen utan resultat, ser ut att kunna dröja ytterligare i många år. Jag har icke haft tillgång till vattenfallsverkets underlag för inkomstdeklarationerna för 1969 års inkomsttaxering, men i pressen framkom en redovisning den 5 mars 1969 angående resultatet för 1968 års verksamhet. Enligt den redovisningen framgick att vattenfallsverket företagit avskrivningar med totalt 298 miljoner kronor. I denna avskrivning ingick en extra avskrivning om 124 miljoner kronor för avsättning motsvarande penningvärdeförsämringen. Mig veterligt kan inget annat företag få göra extra avskrivning för penningsvärdeförsämring. Något enskilt företag får inte heller göra ränteavdrag för räntekostnader för företagets andel i det egna kapitalet, som utgöres av företagets vinstmedel nedlagda i rörelsen. Det skulle vara intressant att få svar av utskottets talesman även på dessa frågor. Får andra företag också vidtaga skattemässiga transaktioner i likhet med vattenfallsverket? Om så inte är fallet, var finns den nu så populära jämlikhetsteorin i det sammanhanget? Det bör väl vara samma förhållande ur beskattningshänseende för kommunerna i detta hänseende. Med det föreslagna provisoriska systemet, som överensstämmer med gällande taxeringsförordningar, skulle man komma till rätta med ränteoch avskrivningsfrågan, med företagna avskrivningar, som andra företag inte får göra, exempelvis 124 miljoner kronor för penningvärdeförsämring och de 70 miljoner kronor, som vattenfallsverket på en gång avskrivit på Marvikens atomkraftverk. Det är de vattenkraftverksproducerande kommunerna som får bära kostnaderna för sådana åtgärder på grund av felaktiga redovisningsprinciper. I sammanhanget brukar de som inte vill vara med om en ändring i dessa förhållanden framhålla att skatteutjämningen klarar ju av dessa problem för kommunerna. Skatteutjämningen avses vara en ersättning till kommunerna för skillnaderna i kommunernas kostnader och skall täcka för höga utdebiteringar, för låg skattekraft och svagt skatteunderlag. Med hänsyn till detta och till det förhållandet att kommuner med andra industriföretag eller privata vattenkraftföretag ändå erhåller skatteutjämningsbidrag, vilket beror på tidigare nämnda faktorer, är det inte relevant att föra resonemanget om skatteutjämningsbidragets ersättande av en rättvis kommunal beskattning av inom en kommun befintlig industrirörelse. I sammanställningar, som jag redovisade inför andra avdelningen vid behandlingen av motionerna, framgår det att många stora industrikommuner erhåller stora skatteutjämningsbidrag, trots att de får beskatta såväl industriföretag som, i många fall, ett stort antal anställda vid företagen. Det framgår även av dessa uppställningar att kommuner med privata kraftverksföretag erhåller stora skatteutjämningsbidrag. En jämförelse kan göras mellan exempelvis Finnskoga-Dalby kommun i Värmland och Stuguns kommun i Jämt land. Båda kommunerna har tre kraftverk vardera — Finnskoga-Dalby tre privata och Stugun tre statliga. År 1967 erhöll Finnskoga-Dalby i skatteutjämningsbidrag 1475510 kronor och Stuguns kommun 522 936 kronor. År 1969 erhöll Finnskoga-Dalby 2125759 kronor och Stugun 941547 kronor. Båda kommunerna är typiska skogskommuner med ungefär likartade problem. Jag har tidigare anfört att frågan om skatteutjämningsbidrag inte skall kopplas samman med frågan om en rättvis taxering av rörelseinkomst från kommunernas industrier. För att visa resultatet för många av dessa norrländska inlandskommuner när det gäller frågan om resultatet av vattenfallsverkets redovisningsprinciper har till utlåtandet fogats några bilagor. Av dessa framgår kommunernas skattebortfall vid nu tillämpat system. Till yttermera visso framgår att det för ett flertal av dessa inlandskommuner blir en total förlust, även om man skulle anse att hela skatteutjämningsbidraget bortföll vid en rättvis kommunalbeskattning av vattenfallsverket.

I ett flertal andra skulle förlusten gå upp i närheten av respektive belopp för skatteutjämningsbidraget. Jämförelseunderlaget i bilagorna har sam manställts med ledning av Hjälta kraftverks redovisning till Långsele kommun och statens vattenfallsverks redovisning till olika kommuner. Hjälta kraftverk har i sin kapitalanskaffning ett något gynnsammare läge än de privata kraftverken i genomsnitt. Av den anledningen nämnde jag tidigare att ett genomsnitt för den privata kraftindustrin skall kunna ligga till grund för en lösning av dessa provisoriska bestämmelser. Jag nämnde tidigare att skatteutjämningsbidrag utgick till de kommuner vilka hade privata kraftverksföretag, trots att dessa redovisar rörelseöverskott till respektive kommuner. Jag nämnde bl.a. Finnskoga-Dalby. Långsele kommun, där Sydsvenska Kraft AB:s kraftverk Hjälta är beläget, erhöll 359 664 kronor år 1967 och 407 218 kronor år 1969 i skatteutjämningsbidrag. Vid jämförelse med andra industriföretag och deras inverkan på kommunernas skatteintäkter får man dessutom komma ihåg att i stor utsträckning är andra industrier personalkrävande och därför ger kommunerna intäkter på arbetstagarnas inkomster.

ningarnas fastighetstaxeringsvärden har kommit från kraftverksindustrin. I dessa beräkningar har man utgått ifrån att det ekonomiska resultatet från äldre anläggningar skulle motivera kraftigt sänkta taxeringsvärden. Vid utarbetandet av underlaget har statens vattenfallsverk bl.a. för kraftverken efter Indalsälven jämväl baserat beräkningarna på att taxeringsvärdena måste justeras på grund av kostnader för flottledsnedläggelse, såsom exempelvis kasserande av båtar, flottledsbommar o. d. När det gäller frågan om lönsamheten för de äldre kraftverken och dess inverkan på fastighetstaxeringsvärdena rimmar statens vattenfallsverks påstående illa med vad verket anförde i sitt yttrande över den fortsatta utbyggnaden av norrländsk vattenkraft i allmänhet. I det yttrandet sade vattenfallsverket beträffande Vindelälvens utbyggnad: ”Det bör uppmärksammas att fortsatt drift av en befintlig vattenkraftstation ger en nettokostnad på cirka 0,2 öre per producerad kilowatt, lägre än 10 procent av nuvarande produktionskostnad.

Detta var ett av skälen för nedläggningen av huvudflottleden i Indalsälven. För att ytterligare styrka detta vill jag anföra några synpunkter, vilka kom fram vid ett sammanträde i Sundsvall. I samband med den rådande elkraftbristsituationen i vintras var olika kommuners representanter kallade till ett informationssammanträde med kraftindustrins representanter och organ för information angående erforderliga åtgärder. Där redogjordes för den aktuella situationen och den brist, som förelåg. Under diskussionen ställdes därför den frågan, på vilket sätt bristsituationen hade kunnat påverkas i det fall nedläggningen av huvudflottleden i Indalsälven hade kunnat genomföras ett år tidigare. På detta lämnades svaret, att bristen troligen hade kunnat nedbringas till ungefär hälften av den aktuella situationen för landet, om en sådan åtgärd kunnat vidtagas ett år tidigare. Av detta framgår helt klart det ökade värde nedläggning av huvudflottleden i Indalsälven skulle ha haft för kraftverksindustrin. Trots detta anförs såsom ett skäl för en sänkning av fastig värden har i genomsnitt stigit över hela landet, men kraftverksoch vattenregleringsanläggningarna har inte följt den utvecklingen. När det gäller statens vattenfallsverks beräkningar anförs också de nya avskrivningsförordningarna såsom ett skäl för sänkning. Verkets avskrivningsprinciper påverkar på ett felaktigt sätt beräkningarna. Dessa direktiv om sänkning av fastighetsvärdena har en mycket negativ effekt för berörda kommuner. Kommunernas fastighetstaxeringsnämnder har protesterat mot beräkningarna. Trots dessa protester har dock kommunerna till större delen böjt sig för direktiven. Undantag finns dock, och det blir därför intressant att se huruvida staten skall försöka genomdriva givna direktiv genom att överklaga åsatta taxeringsvärden i det fall kommunens fastighetstaxeringsnämnd icke accepterat dessa direktiv. Frågan har uppmärksammats i pressen, och redogörelser har lämnats om det skattebortfall dessa åtgärder skulle få för inlandskommunerna. Herr talman! Jag nämnde tidigare den behandling som skett i riksdagen beträffande statens vattenfallsverks beskattning. Vid omröstning i kamrarna när frågan avgjordes under fjolårets riksdag avslogs framställningarna av den = socialdemokratiska majoriteten. Under behandlingen framhölls såsom ett skäl att det skulle behövas nya utredningar i det fall motionsförslagen skulle antagas. Jag har tidigare redogjort för utredningsverksamheten alltifrån år 1928. Talet om behovet av nya utredningar var ett svepskäl för att man från majoritetens sida inte ville ha någon ändring. Nu anförs affärsverksutredningen som skäl för att ingenting kan göras omgående. En provisorisk lösning, som sammanfaller med gällande taxeringsförordningar, föreslås i reservationen. Vill man inte från majoritetens sida biträda ett sådant förslag, kan det i dag inte anföras att någon ny utredning behövs. Herr talman! Jag vill till slut endast konstatera, att såvida de norrländska socialdemokratiska riksdagsmännen vid fjolårets behandling verkligen velat bidra till en rättvis lösning i den s.k. jämlikhetens anda och därvid stött reservationen, så hade det i dag förelegat en riksdagsskrivelse till Kungl. Maj:t med yrkande om ändring av rådande förhållanden. Röstningssiffrorna var i första kammaren 51 för en sådan skrivning och 64 emot. Samtliga 9 närvarande norrländska socialdemokrater röstade emot. Skulle de ha röstat för hade siffrorna blivit 60 för och 55 emot en riksdagsskrivelse. I andra kammaren blev röstsiffrorna 97 för och 113 emot en skrivelse. De norrländska 17 närvarande socialdemokratiska riksdagsmännen röstade emot skrivelseyrkandet. Hade även dessa 17 ledamöter tillvaratagit sin landsdels intressen hade siffrorna i andra kammaren blivit 114 för och 96 emot en skrivelse, varför yrkandet hade bifallits i båda kamrarna. Jag hoppas att förhållandet vid denna omröstning skall bli att de riksdagsledamöter, som representerar den landsdel där kommunerna orättvist berövas kommunalskatteintäkter genom statens vattenfallsverks redovisningsprinciper och sänkning av fastighetstaxeringsvärden, nu bidrar till en ändring i de över 40 år påtalade rådande förhållandena. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till den vid bevillningsutskottets betänkande nr 32 fogade reservationen.

Herr talman! Från centerpartiet ställer vi oss helt bakom den motion som herr Karl Pettersson väckt och den reservation som föreligger i bevillningsutskottet. Det är en principfråga av stor betydelse som här tagits upp. Den gäller speciellt kommuner i Norrland som haft kraftverk inom sina gränser och som anser sig ha blivit orättvist behandlade i fråga om beskattningen. Det gäller ofta glesbygdskommuner med svagt skatteunderlag och med lågt inslag av andra beskattningsobjekt. Dessa kommuner får också i övrigt dras med en rad svårigheter som inte förekommer i mera centralt belägna kommuner. Skatteutjämningssystemet har utjämnat en del men inte allt.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

Herr talman! Jag lovar att inte bli alltför långrandig. Herr Karl Pettersson sade i sitt anförande att situationen karakteriserades av att det genomförts sänkta taxeringsvärden för kraftverken, under det att det skett en höjning av taxeringsvärdena på alla andra områden. Det är ett riktigt konstaterande, och det sammanhänger med att man använt en ny princip vid värderingen. Man har dragit den slutsatsen ait tidigare värderingsnormer lett till alltför höga värden och därför gått in för en ny princip vid fastighetstaxeringen. Jag tycker att herr Pettersson var litet orättvis mot utskottets majoritet, när han sade att den inte ville åstadkomma en rättvis taxering av kraftverksbolagen till fördel för kommunerna. Herr Pettersson har nog reda på vad som står i föreliggande utskottsutlåtande. Jag tycker närmast att det är förvånande att herr Pettersson avgivit en reservation och fått de övriga utskottsledamöterna i oppositionen med sig. När utskottet skriver som här skett i utlåtandet där det talas om att utskottet står fast vid de synpunkter som tidigare anförts, nämligen att det vill se till att det blir en så rättvis beskattning som möjligt, är detta en mycket positiv skrivning. Jag kan heller inte förstå hur herr Pettersson kan föra ett resonemang som går ut på att riksdagen, om så och så många socialdemokrater hade röstat för herr Petterssons förslag förra året, hade fått en skrivelse till Kungl. Maj:t. Det är självklart att så hade skett. Men kan herr Pettersson svara på min fråga: Hade vi fått någon proposition i ämnet i år, om vi hade beslutat på detta sätt förra året? Jag är intresserad att få svar på den frågan. Om det skall skickas skrivelser till Kungl. Maj:t, bör det ske i sådana fall då det gäller att aktualisera frågor eller då det har inträffat speciella händelser som riksdagen vill fästa regeringens uppmärksamhet på. Men här har en utredning verkställts, och utredningens betänkande har inte föran lett något förslag av Kungl. Maj:t. I den mån det skulle förhålla sig på det sättet — vilket jag inte tror — att regeringen inte vill lägga fram en proposition i ärendet, är det klart att behandlingen fördröjs. Men det kan också vara så att det finns anledning att undersöka vilken metod som skall användas för att man skall komma fram till en rättvis taxering. Det förhåller sig ingalunda på det sättet, som herr Pettersson gör gällande, att statens vattenfallsverk skulle ha speciella favörer vid tillämpning av avskrivningsreglerna. Vattenfallsverket påstår i varje fall i officiella skrivelser att enskilda företag har gynnsammare avskrivningsregler, om de använder en viss metod vid avskrivningen. Alla företag, herr Pettersson, som har gäldräntor har ju en absolut avdragsrätt, och det är ingenting nytt för vattenfallsverkets del. Jag hör till dem som menar att vi är tvungna att behålla denna regel. Den gäller inte bara gäldräntor för företag utan också räntor vid belåning av fastigheter. Jag hör inte till dem som anser att avdrag för räntor bör slopas. Herr Petterssons påstående att vattenfallsverket skulle ha speciella favörer på grund av avskrivningsreglerna är felaktigt. Jag vill vidare anföra att herr Petterssons motion har behandlats välvilligt så till vida att hela hans statistik har tagits in som bilaga till reservationen. Jag har inte sett närmare på denna statistik förrän i dag. Den är uppställd så att herr Pettersson redovisat det mest gynnsamma fallet på den privata kraftverkssidan, och detta kan inte vara riktigt objektivt handlat. En statistik bör visa ett genomsnitt, om den redovisas i en officiell handling. Jag erkänner att jag inte ordentligt följt med statistiken, och jag kunde ha stoppat den i utskottet, då den måste vara missvisande — och detta erkände också herr Pettersson indirekt. När utskottsmajoriteten säger att den utgår ifrån att Kungl. Maj:t så snart som möjligt ser till att det genomförs en så rättvis beskattningsmetod som möjligt, gör den detta utan reservationer. Om utskottet skulle ha avvikit från den ordning som vi tillämpar och tillstyrkt motionerna, i vilka begärs en skrivelse till Kungl. Maj:t, hade detta varit ett typiskt avsteg från gängse regler. Jag tror att det är värdefullt för ett utskott och framför allt för riksdagen, när riksdagen skriver till Kungl. Maj:t, att det finns möjligheter att skrivelsen får effekt och att Kungl. Maj:t inte redan har sin uppmärksamhet riktad på saken. Men det gäller inte här, och därför tror jag nog att vi kan säga, herr Pettersson, att en riksdagsskrivelse i det här sammanhanget inte tjänar de syften som herr Pettersson säger sig vilja främja. Vad sedan gäller taxeringen får väl herr Pettersson erkänna att där har kommunerna möjlighet att påverka händelseutvecklingen. Nu är det visst bara herr Petterssons kommun som har överklagat. Jag vet inte vad det beror på, ty det finns ju många kraftverkskommuner, men jag kan väl för litet om de speciella förhållandena i Norrlandskommunerna. Jag utgår dock ifrån att kommunerna inte blir påtvingade några särskilt orättvisa regler, utan att de behandlas efter fastställda principer. För övrigt gäller vid taxeringsarbetet att man skall få fram ett så rättvisande värde som möjligt och helst ett värde beräknat på så objektivt sätt att det kan sägas svara mot brukningsvärdet på den fastighet det gäller. Jag hemställer om bifall till utskottets betänkande.

Herr talman! Utskottets värderade ordförande berörde frågan om de sänkta taxeringsvärdena. Enligt vad som redovisats i pressen har i flera fall de privata kraftverksföretagen i mitt hemlän fått taxeringsvärdena höjda. De privata kraftverken har med två eller tre undantag fått höjda taxeringsvärden. De som fått sänkta värden är i stort sett de statliga kraftverken. Jag redovisade den skrivning som utskottet har gjort såväl i år som tidigare. Jag vill hålla med herr ordföranden om att det är en positiv skrivning, men den positiviteten har räckt sedan 1928. Utredningar har kommit med förslag, och dessa har sedan gått till andra utredningar som haft samma positiva syn på frågorna. Vi reservanter anser att man inte kommer till någon lösning bara genom att vara positiv. Riksdagen måste uttala att den önskar en lösning. Därför har vi motionärer också följt den rekommendation som vi fick i fjolårets debatt och begärt ett förslag. Vad gäller avskrivningarna på Vattenfalls investeringar ligger det så till att Vattenfall under alla år har ökat sitt investeringsvärde. Vattenfall har nämligen i kapitalvärdet även inlagt vinstmedel, som man alltså har gjort avskrivningar på. Man har således gäldränteberäknat såväl sitt eget vinstkapital som det lånade kapitalet. Så kan inte ett enskilt företag göra. När detta ärende behandlades i utskottet tog jag upp frågan om den genomsnittliga beräkningen. Det framgår klart och tydligt av de bilagor som är fogade till utskottets betänkande att det gäller en jämförelse med Hjälta kraftverk. Detta kraftverk är, som jag sade 1 mitt tidigare inlägg, i en något gynnsammare situation beträffande kapitalinsatser än vad de genomsnittliga företagen är. Man får dock komma ihåg att de statliga företagen har ett gynnsammare läge, eftersom de har större produktion. De har lägre byggnadsinvesteringskostnad per producerad enhet. I detta betänkande hade utskottet i ett sammanhang behandlat

Herr talman! Frågan om sparstimulerande åtgärder har diskuterats varje år i riksdagen under en lång tid. Trots detta finns det anledning att även i år återkomma, ja kanske större anledning än tidigare, eftersom just i år kan skönjas en markant nedgång i det enskilda sparandet. Många tecken tyder på det: brist på medel för utlåning till näringslivet — kreditstopp råder ju på många områden — och samtidigt tendenser till en ökad inflation på grund av en alltför stor efterfrågan på varor. Ett ökat sparande skulle därför vara mycket välkommet. Det skulle minska behovet av restriktiva åtgärder i form av höjd moms eller investeringsavgifter. Även med hänsyn till handelsbalan sen borde vi söka uppnå en minskad konsumtion, alltså ett ökat sparande, till förmån för vår export. Sparandet har minskat avsevärt under 1960-talet. Mellan åren 1964 och 1969 växte realinkomsterna med 10 procent, men realkonsumtionen ökade nästan dubbelt eller med drygt 19 procent. Under perioden 1955—1964 var sparkvoten, alltså andelen sparande av en persons inkomst, mellan 7 och 8,5 procent. Därefter har den sjunkit från 6,5 procent under år 1965 till 3,5 procent under år 1969. Särskilt under år 1969 har sparandet enligt tabeller som redovisas i betänkandet visat en minskad ökningstakt. Anledningarna till denna tendens kan vara många. Genom de förbättrade socialreformerna har det blivit omodernt att spara; man menar att man klarar sig ändå och köper upp sina inkomster. Trots den större tryggheten kommer dock att erfordras ett visst sparande för att investeringarna skall kunna klaras och förnyandet av vår produktionsapparat möjliggöras. Vår konsumtion riktar sig i första hand mot sådana varor som vi importerar och som vi själva inte kan tillverka eller inte har konkurrenskraft nog att tillverka, och därför innebär ett alltför litet sparande en olycklig utveckling av vår handelsbalans. I reservationen II har utskottets ledamöter från oppositionen samlat sig kring ett förslag som tillgodoser olika motionsyrkanden. Det gäller närmast ett utredningsyrkande om hushållens sparvanor, möjligheterna att stimulera personligt sparande på särskilt konto i bank och möjligheterna att höja sparavdraget vid beskattningen.